Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hindra utbredningen av osteoporos hos framför allt kvinnor och vilka åtgärder jag ämnar vidta för att kunskapen om osteoporos, särskilt med hänsyn till hur sjukdomen ska förebyggas, ska spridas till berörda samhällssektorer. Osteoporos, eller benskörhet, som leder till urkalkning av skelettet och ökad risk för benbrott är i grunden en biologisk åldrandeprocess. En rad riskfaktorer för osteoporos kan inte påverkas, till exempel ålder, kön och genetiska förutsättningar. Andra riskfaktorer kan påverkas, det gäller till exempel fysisk inaktivitet, rökning, nedsatt syn och fallbenägenhet. De förebyggande åtgärder som har bäst utsikt att leda i rätt riktning är satsningar på både förbättrade matvanor och ökad fysisk aktivitet. Bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet leder också till förbättringar av andra folkhälsoproblem som bland annat fetma. Man kan också motverka benskörhet genom att låta bli att röka. Tobaksrökning påverkar omsättningen i skelettet indirekt men också genom direkt toxisk effekt på benvävnaden. Risken för höftfraktur hos rökande kvinnor är upp till tre gånger större än hos icke rökare. Riksdagen har antagit elva olika målområden för folkhälsan. Ett av dessa målområden är ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. Ett annat målområde inkluderar minskat bruk av tobak. På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut, FHI, och Livsmedelsverket tagit fram underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Det ska vara enkelt att äta sunt och att vara fysiskt aktiv. Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket har gett en mängd förslag på vad vi tillsammans kan göra för att ta vårt ansvar att främja hälsan i befolkningen. Regeringen arbetar på olika nivåer och i många former vidare med att främja arbetet med att skapa goda kostvanor och ökad fysisk aktivitet. I regleringsbreven för år 2006 har Folkhälsoinstitutet, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen samt Myndigheten för skolutveckling, MSU, getts ett antal uppdrag inom områden som rör kostvanor och fysisk aktivitet. Uppdrag har även givits utöver regleringsbreven, bland annat att utarbeta råd för måltider inom skolan och på arbetsplatsen. I proposition Forskning för ett bättre liv tillfördes Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, 5 miljoner kronor för forskning om hälsa relaterad till övervikt, kost och fysisk aktivitet. Regeringen genomför under mandatperioden en särskild satsning på idrotten, det så kallade Handslaget. Handslaget innebär att regeringen tillför idrottsrörelsen 1 miljard kronor under fyra år under förutsättning att idrottsrörelsen fortsätter och intensifierar sitt arbete för att nå nya grupper av främst barn och ungdomar, att hålla tillbaka avgifterna, att förbättra möjligheterna för flickors deltagande, att motverka droger samt att vidareutveckla samarbetet med skolorna. För år 2006 uppgår regeringens bidrag till idrottsrörelsen inom ramen för Handslaget mellan staten, kommunerna och idrottsrörelsen till 400 miljoner kronor. Under mandatperioden har regeringen ändrat läroplanerna så att skolan ska sträva efter att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen. Denna satsning liksom satsningen inom idrottsrörelsen medverkar till att främja fysisk aktivitet hos barn och unga. Hos både flickor och pojkar har fysisk aktivitet under minst 30 minuter två tre gånger i veckan en positiv effekt på bentätheten. Effekten kvarstår sannolikt i vuxen ålder. Speciellt viktig är den fysiska aktiviteten i barn och tonåren då uppbyggnaden av den maximala benmassan sker. Inom hälso och sjukvården har intresset ökat för fysisk aktivitet, mycket tack vare arbetet med fysisk aktivitet på recept, FaR, och fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, men det finns stora regionala skillnader. Utvärderingar av fysisk aktivitet på recept är under publicering, resultaten är mycket positiva bland annat när det gäller deltagarnas följsamhet och att vårdcentralerna ger alltfler recept på fysisk aktivitet. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting komma med förslag till insatser om en förbättrad måltidssituation inom äldreomsorgen. Uppdraget ska vara slutfört 2007. Nationella mål för äldrepolitiken anger att äldre ska kunna leva ett aktivt liv. Viktiga faktorer för en sådan livsföring för äldre är fysisk aktivitet, träning och god mat. Strategier som betonar vikten av att främja goda kost och motionsvanor bör således omfatta ett livscykelperspektiv och även inkludera äldre som är en sårbar grupp. Då Yvonne Andersson, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade talmannen överläggningen avslutad.